Herr talman! I vår reservation har vi klart uttryckt beträffande tipsmedlens användning att de på sikt skall överföras till idrotten och inte på en gång, som Anders Nilsson försöker göra gällande.

Om vårt förslag skulle genomföras skulle det innebära att en stor del av pengarna skulle gå till ett ökat stöd till kommunerna för uppförande av olika idrottsanläggningar och simhallar. De skulle gå till stöd till småklubbar, till kvinnoidrotten och till handikappidrotten, som bevisligen inte har samma förutsättningar att bedriva den kommersiella verksamhet som Anders Nilsson tycker att de bör ägna sig åt i ännu större utsträckning.
Herr talman! Karl Boo säger att jag gjort ett halvt medgivande att vi i kulturfonderna skulle ta in bidrag till ideella organisationer. Nej, Karl Boo, det sade jag inte. Jag sade att pengarna från kulturfonderna skulle kunna användas till kulturella ändamål i organisationerna. Det är ganska naturligt att sådana överväganden tas in i bilden därför att folkrörelseorganisationerna står för en så stor del av vår kulturverksamhet. Däremot har jag inte sagt någonting om att ta in dessa pengar som bidrag till organisationerna. Jag tycker emellertid att debatten kantrar när både centern och vpk menar att frågan gäller att ge mera bidrag till organisationerna. Det sysslar vi med i andra sammanhang. Vad det nu gäller är att försöka ge organisationerna möjligheter att bedriva sådan speloch lotteriverksamhet att deras möjligheter att själva skaffa pengar den vägen förbättras. Jag har stora förhoppningar om att på sikt komma fram till sådana förslag, bl.a. i den aviserade utredningen. Det är ändå fråga om att utveckla den verksamhet som finns i dag och bädda för att den skall kunna ske på ett bra sätt. Jag vill till sist, herr talman, till Alexander Chrisopoulos säga att i den uppfostran i demokrati som är inbyggd i folkrörelsesystemet ingår att man också tar till vara möjligheterna för olika organisationer att ta ansvar för sin egen ekonomi. Denna demokratifostran är nästan lika stor i en idrottsförening som i andra folkrörelser när det gäller att ta hand om den egna föreningens verksamhet och ansvara för den. Jag ser ett stort demokratiskt värde i att den möjligheten finns.

Herr talman! Häromdagen fick jag en försändelse med ett mycket förföriskt innehåll. Just jag hade fått chansen att bli en av 13 nya miljonärer genom att deltaga i ett exklusivt lotteri. Broschyren säger: ”På en enda lott kan du vinna 1 miljon skattefritt!” Denna broschyr hade utgivits av det socialdemokratiska kombilotteriet. Så långt har det gått med en del folkrörelser i dagens Sverige att man finansierar sin verksamhet genom att vädja till spelinstinkten hos människor. Genom en meningslös och fullständigt improduktiv verksamhet skall man kunna vinna en förmögenhet, därtill utan skatt. Nog är det ett bra underligt samhälle, där man kan tjäna en miljon skattefritt på en fullständigt onyttig verksamhet som ingen har glädje av, medan man inte får behålla ens hälften av den inkomst man får när man gör en meningsfull och nyttig insats i sitt yrkesarbete. Var det detta folkrörelsepionjärerna strävade efter? Då var kännetecknet för en folkrörelse att människor samlades kring en idé och gjorde en hängiven ideell insats för att förverkliga denna idé. Lyckligtvis finns det fortfarande folkrörelser som avstår från möjligheten att finansiera sin verksamhet genom att vädja till människors egoism och primitiva vinstintresse. Men frågan är hur ett demokratiskt samhälle i längden skall kunna upprätthållas när hederligt arbete beskattas mycket hårt, medan en andefattig och improduktiv sysselsättning belönas med miljonvinster och skattefrihet.

Herr talman! Jag har lyssnat till Jan-Erik Wikströms anförande, och enligt vad jag kan förstå vill han på ett elegant sätt gå till storms mot den spelverksamhet som otvivelaktigt väldigt många människor i Sverige sysslar med. Det märkliga är att Lars Ernestam i folkpartiet ställde en fråga i kammaren den 6 november till statsrådet Ulf Lönnqvist varför staten gör så litet för att hjälpa folkrörelserna att klara konkurrensen med de statliga spelen. Lars Ernestam vill således på allt sätt öka möjligheterna för folkrörelserna att etablera sig på spelmarknaden — jag förmodar inte bara genom socialdemokraternas lotteri utan också genom andra folkrörelsers. Jan-Erik Wikström har i stort sett bara förakt för spelverksamheten. Jag undrar vad som är folkpartiets linje när det gäller lotterier. Är det Lars Ernestams eller Jan-Erik Wikströms?
Herr talman! Jag tackar för berömmet från Anders Nilsson att jag på ett elegant sätt hade illustrerat utvecklingen för dessa folkrörelser. Om Anders Nilsson vill polemisera mot Lars Ernestam föreslår jag att han gör det vid lämpligt tillfälle. Nu var det mina synpunkter jag framförde. Det är faktiskt fortfarande tillåtet i detta parlament och i våra folkrörelser att ha en personlig uppfattning i denna fråga. Jag vill fråga Anders Nilsson hur han personligen ser på denna utveckling, där man försöker finansiera en stor del av partiets verksamhet genom att vädja till människors spelinstinkt och locka med miljonvinster för en helt improduktiv verksamhet. Var det detta folkrörelsepionjärerna drömde om? Är detta det idealtillstånd Anders Nilsson önskar?
Herr talman! Då skall jag berätta för Jan-Erik Wikström hur vi hanterar lotterierna i min förening. Den socialdemokratiska förening jag är med i har ett eget litet lotteri, och dessutom säljer vi A-lotter. Vi gör så att kommunalråd och nämndordförande, eller vice ordförande — vi har tyvärr inte majoritet i kommunen — riksdagsmän och landstingsmän står utanför butikerna och säljer lotter. Vi bjuder då folk som är ute och handlar på lördagarna på kaffe och säljer samtidigt lotter. Det är ett led i det demokratiska arbetet på det sättet, att folk som köper lotter får ett utsökt tillfälle att prata med kommunalrådet, arbetarkommunens ordförande eller vem det nu är om politiska frågor. De finns ute och lyssnar på vad folk tycker om olika ting och passar samtidigt på att skaffa in litet pengar till den verksamhet vi har. Jag tycker att det är ett utmärkt led i det demokratiska arbetet.
Herr talman! Jag har aldrig funnit det vara några svårigheter att komma till tals med mina väljare utan att behöva locka med miljonvinster och skattefrihet.

Herr talman! Sedan några månader har idrottsföreningar och ungdomsföreningar uppenbara problem med bingoverksamheten och med att sälja 21-lotter. När man pratar med dem säger de alla att det beror på Trisslotteriet, det nyligen startade statliga lotteriet. Det lotteriet är nämnt två gånger i det betänkande vi behandlar i dag. Trisslotteriet är ett mycket populärt lotteri. Det är ett månadslotteri. Man har haft tre dragningar och man har sålt drygt 4 miljoner lotter varje gång. När jag pratade med Penninglotteriet inför den senaste dragningen sade man där att man hade beställningar på 9 miljoner lotter, men av trycktekniska skäl fanns det ingen chans att effektuera alla de beställningarna. Om man skulle sälja för 9 miljoner lotter per gång skulle man komma uppi en omsättning på drygt 2 miljarder kronor, varav staten skulle hämta hem drygt 1 miljard i skatt. Så mycket pengar har inte svenska folket över — det säger sig självt. Det kommer att göra intrång på annan verksamhet. Trisslotteriet går till på följande vis. Man går in i en butik, köper en lott och gnuggar på den, och har man tur kan man vinna 1 000 kr., som betalas ut kontant på försäljningsstället. Får man en högre vinst får man skicka in lotten till Penninglotteriet och få vinsten hemskickad. Det här lotteriet gör mig något konfunderad. 1979 förbjöd riksdagen spel på s.k. enarmade banditer. Jag har läst den debatten; jag skulle vilja sammanfatta den så, att de som yrkade på förbud staplade de negativa sociala konsekvenserna ovanpå varandra och sade att de enarmade banditerna drog som en farsot över hela Sverige. Det enda parti som den gången reserverade sig var moderata samlingspartiet, som ansåg att det fanns andra lotterier som var väl så avancerade, och de är fortfarande tillåtna. I dag har vi Trisslotteriet, som enligt min och många andras uppfattning är socialt sett värre än de enarmade banditerna. De fanns i stort sett på krogar som fick sälja rusdrycker. Trisslotterna finns på alla de försäljningsställen som är kommissionärer för Penninglotteriet: tobaksbutiker, vanliga affärer och varuhus. På 8 000 ställen i Sverige kan vi i dag köpa Trisslotter. Det innebär att vi framför allt i städerna har en spelhåla i snart sagt varje kvarter. Men nu sägs det ingenting om negativa sociala konsekvenser — nu är det tyst. Det här gav mig anledning att ställa en fråga till det ansvariga statsrådet om man — med tanke på att man hade sagt ja till Trisslotteriet — kunde tänka sig att åter tillåta de enarmade banditerna. Efter diverse turer mellan statsråden landade frågan till slut hos statsrådet Lönnqvist, som sade att han inte kunde tänka sig att åter tillåta de enarmade banditerna, eftersom de fortfarande hade samma sociala skadeverkningar, som han sade. Då frågade jag än en gång om han kunde tänka sig att ta bort det moment i Trisslotteriet som liknade spel på enarmade banditer. Då gick frågan egendomligt nog till statsrådet Johansson. Han svarade att det pågått för kort tid för att man skulle kunna ta ställning till det. Herr talman! Om något lotteri är socialt förödande är det väl helt klart att Trisslotteriet är det; det är en kopia av de enarmade banditerna och än mer lättillgängligt. Därför, herr talman, skulle jag vilja fråga någon företrädare för utskottet, om man är beredd att ta ett initiativ och tala om för regeringen att det statliga lotteri som nu har satts i gång faktiskt är än mer socialt förödande än de enarmade banditerna. Regeringen ådagalägger här en kvalificerad dubbelmoral. Man hart.o.m. kopierat jesuiternas gamla talesätt att ändamålet helgar medlen. Svenska folket gnuggar lotter, och Feldt gnuggar händerna av förtjusning över att få in mer i skatt. Så här i julmånaden, herr talman, är det en from önskan att de ledamöter som 1979 förbjöd de enarmade banditerna skall gnugga sig i ögonen och se vad det är som i dag håller på att hända.
Herr talman! Jag har begärt ordet igen därför att jag reagerade emot Anders Nilssons minst sagt underliga uppfattning om demokrati.

Alla här i kammaren och framför allt de som tillhör arbetarrörelsen vet att demokratin måste garanteras genom att man skapar förutsättningar för demokratin att utvecklas. Alla dessa småklubbar måste ha förutsättningar att tillvarata sin demokratiska rätt att utöva sin idrott. Just de förutsättningarna ökar genom att exempelvis tipsmedlen tillfaller idrotten. På så sätt utvecklar man demokratin, Anders Nilsson. Att hänvisa till marknadskrafterna för att dessa småklubbar och de som marknadsmässigt inte är tillräckligt attraktiva skall kunna utöva sin idrott är att inskränka demokratin. Anders Nilsson försökte spela ut olika folkrörelser mot varandra och sade: Om vi överför tipsmedel till idrottsrörelsen, vad skall då de andra folkrörelserna göra? För ett tag sedan debatterades i riksdagen en garanti som staten skulle ställa för att OS skulle arrangeras i Sverige. Då var Anders Nilsson mycket villig att garantera 1 250 000 000 kr. Då var det inte fråga om vad de andra folkrörelserna skulle göra då. Då fanns det inga prioriteringsproblem eller någon önskan att slå vakt om de andra folkrörelsernas ekonomiska situation. Då fanns det pengar, men det finns det inte i dag.
Herr talman! Jag har begärt ordet för anförande — jag förmodar att jag nu är sist på talarlistan. Mitt anförande blir mycket kort, så jag håller det från bänken. Sten Andersson frågade om kulturutskottet — eller i varje fall majoriteten i kulturutskottet, förmodar jag att han menade — var berett att fråga regeringen vad den tänker göra åt Trisspelet. Jag förstår över huvud taget inte varför Sten Andersson frågar oss det — han har ju själv frågat regeringen samma sak och fått svar av Ulf Lönnqvist. Då är det väl onödigt att gå omvägen över oss. Låt mig framhålla att Trisspelet bara har fungerat några månader i år. Vi vet naturligtvis ännu inte vilka sociala effekter det får. Låt oss därför först se vilka följderna av spelet blir sedan det fungerat en tid. Därefter blir det tid att diskutera de sociala aspekterna.

Herr talman! Anders Nilsson frågar mig varför jag frågar utskottsmajoriteten. Jo, det gör jag därför att regeringen tydligen inte har insett likheten mellan Trisslotteriet och enarmade banditer. Eller också tillämpar man kvalificerad dubbelmoral. Jag hyste förhoppningen att utskottet hade större klarsyn i den här frågan än regeringen och att man inte var så krämaraktig att man inte brydde sig om de sociala konsekvenser som staplades ovanpå varandra 1979, när de enarmade banditerna förbjöds. Anders Nilsson säger också att det är för tidigt att ta ställning till Trisspelet, eftersom det bara har varit i gång i tre månader och att det är svårt att göra en utvärdering. Herr talman! Jag tycker att det bör ställas vissa krav på ledamöterna i den här kammaren. Man behöver inte vara mer än läskunnig för att inse att Trisspelet har precis samma effekter som de enarmade banditerna, vilka förbjöds 1979. Det borde Anders Nilsson inse.

Herr talman! De flesta av de motioner inom utbildningsutskottets område som vårriksdagen hänsköt till hösten är nu uppe till behandling i betänkande na 2 och 4. Jag skall kommentera några av frågorna i betänkande 2 och våra moderata reservationer. En god utbildning är det bästa vi kan ge våra barn och ungdomar. En bra skola som ger goda kunskaper är den bästa investering ett land kan göra. Därför är det viktigt att slå fast, att skolans huvuduppgift är att förmedla kunskaper och uppöva färdigheter.

Vårt krav är att skolans kunskapsoch färdighetsinriktning skall ges starkare genomslag i undervisningen. Det är sannerligen varken förenkling eller ensidighet. Det är precis tvärtom. Det handlar om att sätta eleven i centrum, att skapa en skola som utvecklar alla elever maximalt utifrån deras personliga anlag och intressen. I en följande mening, efter att ha fällt sitt omdöme om våra förslag, skriver utskottsmajoriteten: ”Utskottet har kunnat konstatera att brister som iakttagits i fråga om kunskapsinhämtande och kunskapsnivå hos eleverna föranleder åtgärder för att förbättra situationen.” Herr talman! Detta konstaterande är väl det bästa beviset för, att vi moderater verkligen har rätt, när vi säger, att det inte står rätt till med möjligheterna att få goda baskunskaper i vår svenska grundskola och lägger fram förslag till förbättringar. Låt oss översätta utskottets kryptiska skrivning till normal svenska! Då skulle det kunna låta så här: ”Det behövs kraftiga åtgärder för att våra grundskoleelever skall få tillräckliga baskunskaper för sin vidare personliga utveckling.” När nu utskottsmajoriteten medger att det finns brister — varför är den då inte beredd att medverka till att de rättas till? Vårt första yrkande gäller skolans ämnen. Vi moderater anser att kvaliteten i undervisningen skall bibehållas genom att ämnesgränserna upprätthålls. Vårt samlade vetande är grupperat i ämnesstrukturer som eleverna måste ges träning att orientera sig i. Vi avvisar därför den långtgående integrering och utsuddning av ämnesgränser som blockläsningsfilosofin de facto innebär. Vårt andra yrkande rör ämnenas innehåll. För flertalet ämnen gäller i dag att stoffmängden har ökat påtagligt utan att tid har avsatts för den ökningen. Lärarna hävdar att undervisningstid är en bristvara. Jag håller med dem om det. Undan för undan har den ena nya uppgiften efter den andra lagts på skolan. Nya krav på nya uppgifter som skall åvila skolan tillkommer ständigt. En del av dem återfinns för övrigt som motioner i detta betänkande. Skulle alla dessa krav tillgodoses, borde antalet schemalagda undervisningstimmar utökas avsevärt, såvida man inte är beredd att föreslå indragning eller nedläggning av annan undervisning. Men det föreslår man inte. Alla dessa krav på extra eller nya insatser och aktiviteter har naturligtvis en seriös och engagerad bakgrund. Men frågan är: Hur mycket orkar skolan och lärarna med? Det är en omöjlighet att proppa in mer på schemat än vad som redan finns där. Den nu rådande stoffträngseln skapar stress och osäkerhet hos både lärare och elever. Lägg därtill att många av de planerade undervisningstimmarna störs av andra aktiviteter i skolan. Ett par elever försvinner från någon lektion för körsång, några andra för tandläkarbesök, hemspråksundervisning eller besök hos skolsköterskan, för att ta några exempel. Helt plötsligt försvinner timmen före frukost för att alla elever skall vara i aulan för en teaterföreställning eller ett besök av en diktläsare eller politiker eller facklig företrädare. En idrottsdag kan betyda ett bortfall av undervisningstimmar, omöjliga att ta igen. Inte minst drabbar kringaktiviteterna den viktiga språkundervisningen. Vi föreslår i vår motion en genomgång av skolämnena och deras innehåll för att ge ämnesstoffet en rimlig omfattning i förhållande till timplanerna. Översynen av ämnena bör leda till att undervisningen koncentreras till det verkligt centrala. Kanske måste något som nu finns i dem rensas bort för att ge plats för nytt stoff? Lärarna måste också ges möjlighet att säga ifrån: Mina lektioner får inte störas av schemabrytande aktiviteter som om dessa vore viktigare än undervisningen i ett basämne. Det går inte att försvara att uppemot 20 90 av den fastställda undervisningstiden går bort av olika anledningar. Vi begär hos regeringen en översyn av läroplanen i syfte att garantera tillräcklig tid för det centrala ämnesinnehållet. Med detta yrkar jag bifall till reservation 1. Herr talman! Det av socialdemokraterna så varmt omhuldade sammanhållna högstadiet har gett motsatt effekt mot vad de hoppats — den att alla elever tillförsäkras god utbildning. Tvärtom har utslagningen på högstadiet förstärkts. Att det blivit så är egentligen inte förvånande. Elevernas skiftande personligheter börjar få avgörande betydelse i tonåren, dvs. i högstadieåldern. Detta måste skolan ta hänsyn till, annars går intresset för skolarbetet förlorat. Större valmöjligheter på högstadiet skulle innebära att man bättre tillgodosåg elevernas särart för att engagera och utveckla alla. En större del av tiden på högstadiet bör avsättas för individuella val — förslagsvis uppemot 20-25 9. Vi har i vår motion skisserat en av många möjliga modeller för att tillgodose elevernas individuella intressen och önskemål i kombination med att avkall inte görs på inhämtandet av baskunskaper. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2. De nuvarande reglerna om begränsning till högst en termin för anordnande av särskilda undervisningsgrupper anser vi bör tas bort. Finner lärarna ien skola att eleverna gynnas av en undervisning grundad på deras behov för längre period än en termin, bör man vid skolan få fortsätta ytterligare tid för sådan undervisning. Stelbenta regler får inte hindra maximal hjälp till eleverna. Skolan måste ha ett intresse av att anpassa undervisningen till den enskilde eleven. Det har ingenting med sortering av elever att göra, utan är ett uttryck för förståelse för att elever behöver olika lång tid för att tillgodogöra sig vissa kunskaper. Ingen är sämre än någon annan för det. Som individuell hjälp för de elever som drabbats av skolleda och som inte kan få rätt vägledning på annat sätt bör möjlighet till anpassad studiegång finnas kvar i större utsträckning än nu. Det skulle bidra till att skoltrötta elever senare känner det lättare att återuppta sina studier. Samma effekt skulle skolgångsbefrielse ha. Därför bör möjligheter till skolgångsbefrielse återinföras. För en del elever är kanske möjligheten att få påbörja lärlingsutbildning efter årskurs 8 den bästa lösningen på problem med skolgången. Det innebär en valmöjlighet lika god som alla andra. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall också till reservation 3 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I förskolan och lågstadiet möter barnen nästan bara kvinnliga barnskötare, förskollärare och lågstadielärare. Men ju högre upp i skolan de kommer, desto fler blir de manliga lärarna. Nästan alla rektorer är män. Den sneda könsfördelningen stimulerar inte till nytänkande, utan den bild som barnen får av könsrollerna i skolan och hemmen spelar en avgörande roll för hur de uppfattar vuxenvärlden. Antagligen ger den markant sneda könsfördelningen bland grundskolans lärare mer omfattande effekter än vad man i dag vet. Detta förhållande måste brytas. Det är viktigt att elever får förebilder av bägge könen på alla stadier. Men särskilt viktigt är det att elevernas första bild av t.ex. en skolledare inte automatiskt kopplas till en man. Tidigare i år krävde folkpartiet i reservation att skolöverstyrelsen skulle få i uppdrag att inför den nya skolledarutbildningen utarbeta ett program för en mer aktiv rekrytering av kvinnliga skolledare. Tyvärr villfors inte det kravet. Det framstår emellertid som alltmer nödvändigt att ge de lokala skolmyndigheterna stöd och råd i jämställdhetsarbetet. Det går alldeles för långsamt. Ett sätt att åstadkomma detta är att utse en jämställdhetsansvarig person vid varje länsskolnämnd. Utskottsmajoriteten hävdar att en sådan ordning skulle innebära att alla andra vid länsskolnämnden skulle strunta i jämställdhetsfrågorna. Det är märkligt att det när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män finns så många undanflykter då man föreslår konkreta åtgärder för att främja sådan jämställdhet. Inom alla myndigheter, företag och organisationer finns det klara ansvarsområden i olika frågor. Ja, det sest.o.m. som en förutsättning för att arbetet skall fungera och för att frågorna skall drivas effektivt att man har en person som har det yttersta ansvaret. Majoriteten i utskottet anser uppenbarligen inte att jämställdhetsarbetet är tillräckligt viktigt för att man skall ha några åsikter om hur arbetet skall bedrivas. En rad motioner redovisar farhågor för att ämnet religionskunskap inte får det utrymme det är berättigat till enligt läroplanen. Då och då framförs också att många lärare känner sig dåligt rustade att undervisa i religionskunskapsämnet. I det sammanhanget är det angeläget att erinra om att detta ämne under några år faktiskt varit prioriterat i fortbildningen och således gett förtur till fortbildningsresurserna.

Utskottet utgår också från att regeringen tar hänsyn till dessa frågor vid planeringen av den nya lärarutbildningen. Birgitta Rydle konstruerar motsättningar där inga sådana finns. Vi för vår del ansluter oss helt till läroplanens mål för skolan: ”Det är en huvuduppgift för skolan att eleverna får goda kunskaper och färdigheter.” Att vi inte skulle reagera när något är fel är absurt. Jag vill påminna om folkpartiets upprepade krav om fler undervisningstimmar it.ex. svenska och matematik, när signaler kom om att allt inte stod rätt till inom dessa ämnen. Det här är ett krav som regeringen nu faktiskt har anslutit sig till, och timplanen upptar fler timmar i svenska och matematik. Herr talman! Jag yrkar bifall till folkpartiets reservation nr 4 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! ”---Utbildningens allmänna mål är att ge eleverna kunskaper, utveckla deras färdigheter och i samarbete med hemmen främja deras utveckling till harmoniska människor och till dugliga och ansvarskännande samhällsmedlemmar.” Så står det i 1 § av den nya skollagens första kapitel. Det är en förpliktande paragraf. Den ställer stora krav, på oss som beslutsfattare, på skolans personal och på föräldrarna. Vi måste leva upp till detta, känna vårt ansvar för den uppväxande ”framtidsgenerationen”. Kanske är det just detta faktum som gör att vi tycker så mycket om skolan — även om inte alla, i alla lägen tycker om skolan. Det är ändå mycket positivt med en engagerande skola. Få områden, om ens något, blir föremål för ett så omfattande motionerande. Det betänkande vi diskuterar här i dag berör ett flertal läroplansfrågor. Jag skulle också vilja påstå att det berör den s.k. kunskapsdebatten. Här finns —i motionsfloden — mängder av exempel på frågor, ämnen och områden som motionärerna vill att eleverna skall veta mera eller mindre om. Det är, som jag nämnde tidigare, glädjande att vi vill så mycket, men det skapar naturligtvis vissa problem hos den lokala skolpersonalen, som skall ”proppa in” så mycket i undervisningen. Får egentligen alla förslag plats? Om så inte är fallet — vad skall vi då plocka bort? Av talarlistans utseende kan man nästan gissa sig till att det är många motionärer som tycker att utskottet har valt fel, då vi valt att inte ta med just deras förslag. Jag vill till dem gärna säga att utskottet arbetat med en inriktning på att skolan skall få ordentligt med tid för att arbeta med vad vi kallar baskunskaper, och då måste vi någonstans sätta en gräns för var vi ger skolan ytterligare uppgifter. Skolelever säger ofta att de känner sig litet trängda mellan kraven från olika ämneslärare. ”Var och en tycker att just deras ämne är det viktigaste.” Så måste det naturligtvis vara, men inom vissa gränser. Ibland kan det vara svårt som elev att leva upp till önskemålet att varje ämne skall vara favoritämnet. Det berättas om skolgrabben som var ute och rastade sin lilla hund. I parken möter han sin lärare i engelska. — Vad heter hunden? frågar läraren. Grabben blir stum, tittar ner i backen, men skiner sedan upp och säger: — The dog! Vi vill så mycket och så gärna, men i det här fallet var det väl läraren som ville skaffa sig en ny kunskap — inte kontrollera elevens. Nu åter till betänkandet. Till detsamma har fogats fyra reservationer, varav tre bär moderata samlingspartiets signum, och jag skall be att få börja med att något kommentera dem. Herr talman! Det är inga nyheter som presenteras i dessa reservationer. Det är snarare något mycket gammalt och nästan förlegat över dem, tycker man. Jag skulle i alla fall önska att det var det. Reservation nr 1 är ett försök till misstroendeförklaring gentemot skollagens första paragraf, som jag citerade inledningsvis. Reservanterna skriver att ”man kompromisslöst bör ange att det är för att utveckla personligheter och ny kunskap som skolan, den högre utbildningen och forskningen är till”. Inte menar väl moderata samlingspartiet att vi skall anslå pengar till forskningen för att forskarna kompromisslöst skall få utveckla sina personligheter? Ja, övriga Sverige inkl. mig har nog sett dessa insatser som en möjlighet för oss att göra ett bra land bättre och förbättra våra levnadsvillkor i ett något vidare perspektiv. Nej, Birgitta Rydle, argumenten håller inte. Och det hela blir, om möjligt, ännu mer obegripligt när man läser vidare i reservationen för att finna ut hur nu denna kompromisslöshet skall gå till: ”Inlärning och därmed kvaliteten i undervisningen är beroende av att ämnesgränser upprätthålls”, skriver reservanterna. Vad betyder det? Om det är en geografilektion, får man då räkna ut det verkliga avståndet mellan Stockholm och Malmö efter den skala som finns angiven på kartan? Räknas det som matematik, eller tillåts en sådan kompromiss? Om det är hemkunskapslektion, är det då tillåtet att räkna ut kostnaden för den maträtt som man skall laga? Att lära sig den kemiska formeln för fotosyntes, skall det ske på en biologieller kemilektion? Det är ju viktigt att dra gränsen rätt! Reservanterna skriver — nu börjar jag bli tjatig med citat, men jag citerar ändå: ”Lgr 80 bör få en sådan utformning att det skall vara möjligt att samordna studierna av likartade moment inom flera orienteringsämnen utan en långt gående integrering.” Ja, det här låter ju inte särskilt kompromisslöst. Var går egentligen gränsen, Birgitta Rydle? Hur skall lärarna klara den här uppgiften utan att, som ni kallar det, gå för långt? Jag yrkar avslag på reservation 1. Herr talman! Efter att ha talat om kunskapskravet och individen, varför talar ni moderater egentligen aldrig om människor? Nåväl, när det gäller individens utveckling går man i reservation 2 över till att tala om hur skoleleverna skall sorteras. Var grupp för sig — det verkar vara moderaternas melodi. Moderata samlingspartiet har nu helt lämnat tankarna på en sammanhållen grundskola. När det övriga samhället talar om det totala utbildningsbehovet, behovet av en breddutbildning där man i slutändan specialiserar sig, då talar moderata samlingspartiet i stället för att man så tidigt som möjligt skall dela upp eleverna. Ja, en del skallt.o.m. ha kortare utbildning. I reservationen pläderar man för en nivågruppering av elever, en åtgärd som ju helt skulle motverka det kompromisslösa syftet i reservation 1, där man vill att varje människa skall utveckla sin personlighet och få ny kunskap. Hur skall man stimulera till detta? Det är ju inte särskilt lätt att utveckla sin personlighet om man inte får någon stimulans från annat håll. Enligt de synpunkter vi har fört fram skall man i vissa fall kunna göra grupperingar. Men vad vi har vänt oss emot är fasta grupperingar, som skall pågå år ut och år in, alltefter vad eleverna har för kunnande i olika ämnen. Med detta yrkar jag avslag på reservation 2. I reservation 3 fullföljer moderata samlingspartiet dessa strävanden för att få en skola där agnarna är skilda från vetet. Under täckmanteln att det är för elevernas egen skull föreslår man nu en utökning av s.k. anpassad studiegång ja, t.o.m. ett återinförande av skolgångsbefrielse. Är detta ytterligare ett exempel på er kompromisslöshet, Birgitta Rydle? Det här med att utveckla personligheten, gäller det bara vissa elever? De elever som ni vill lyfta bort får ju på det sättet inte utnyttja sin skolplikt, som ju i realiteten är en rättighet. Nej, detta kan vi inte ställa upp på. Skolan måste ta ansvar för sin uppgift, både när det gäller barn som har lätt för sig och när det gäller barn som har svårt för sig. Med detta vill jag yrka avslag på reservation 3. Herr talman! Nu skall jag helt byta område och tala om något som känns angeläget i motsats till det föregående, nämligen jämställdhet. Alla delar av vårt samhälle måste ta sitt ansvar för jämställdhetsarbetet. När det gäller skolans uppgifter på detta område har utbildningsutskottet och många andra utskott vid ett flertal tillfällen och i ett flertal betänkanden pekat på hur detta skall gå till. Nu har folkpartiet motionerat om att det vid varje länsskolnämnd skall inrättas en särskild jämställdhetsansvarig. Det är inte helt fel att föra fram en sådan idé. Men vad vi har försökt peka på är att detta ansvar måste ligga på samtliga som arbetar vid länsskolnämnden. Då skriver folkpartiet i sin reservation: Nej, det här går inte, för om samtliga skall ha ansvar finns det ju ingen som tar det totala ansvaret. Jag förstår inte riktigt det resonemanget. Om vi som ledamöter i Sveriges riksdag tillsammans har ett ansvar för landets ekonomi, då måste vi ha någon särskild person utsedd på varje område som har det totala ansvaret för att se till att vi tar vårt ansvar. Frågan är inte oviktig när det gäller att föra jämställdhetsarbetet vidare. Men måste det hela tiden sitta någon ovanpå och kontrollera? Det står ju i förordningen 1980:540, som handlar om jämställdhet mellan kvinnor och män i statlig anställning, att myndigheterna för varje budgetår skall upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Då förutsätter jag att upprättar man en plan, så arbetar man efter en plan. Men då måste alltså enligt folkpartiets uppfattning dessutom någon speciell person kontrollera detta. Vi har inte tyckt att just det är det nödvändiga för att driva ett mycket angeläget jämställdhetsarbete, där jag i övrigt helt kan instämma i Ylva Annerstedts yttranden om hur situationen ser ut i skolan och på många andra håll i samhället. Den här åtgärden kan emellertid inte vara lösningen på problemen. Med detta ber jag att få yrka avslag på reservation nr 4. I övrigt yrkar jag bifall till utbildningsutskottets hemställan i dess betänkande 1986/87:2.

Herr talman! Det är gamla kända demagogiska socialdemokratiska tongångar man hör, när socialdemokraterna går till angrepp på moderat skolpolitik. Det var mycket dåliga exempel Margareta Hemmingsson valde när det gällde blockläsning och hon tog exempel om geografi och matematik. Det är ju inte det debatten handlar om utan om att slå ihop alla SO-ämnen och NO-ämnen till block. Det är det vi vänder oss emot. Det som händer i den sammanhållna skolan, den skola som socialdemokraterna så varmt omhuldar, är att elever som har en annan begåvningsprofil än den som skolan är konstruerad för har svårt att utvecklas, därför att det inte finns en undervisning som möter deras behov. Det är många högstadielärare som vittnar om hur många elever bokstavligen lägger av med att läsa och därmed minskar skolans möjlighet att bygga upp den gemensamma kunskapsbas som den sammanhållna skolan har som en uppgift att förmedla. Jag kan inte låta bli att i detta sammanhang plocka fram ett reportage i Dagens Nyheter i dag om vad som hände i Ånestadsskolan i går, där en 15-årig elev misshandlade en ett år yngre kamrat. En lärare vid skolan säger bl.a. följande: ”De här grabbarna är offer för både samhället och dagens skolpolitik. —-—-- De här grabbarna orkar inte hålla samma takt som flertalet i en klass gör. När de inte förstår och hänger med provocerar de ofta bråk. De stämplas som busar, trots att de är vänliga och varma ungar, de slutar skolan med ettor i betyget, och de tycker att livet är kört.” En annan lärare säger att hon tror ”att någon form av lärlingsutbildning skulle vara bättre än skolan för många av eleverna. Kanske till och med räddningen för många från det råa våldet.” Några elever vid Ånestadsskolan säger: ”Många gillar inte skolan, de vill ut och jobba, men kan inte precisera sina planer. Skolan är jobbig och trälig.” Undra på att den blir det, när de enskilda eleverna inte tillåts i en sammanhållen skola att utvecklas i den riktning som de själva vill!
Herr talman! Margareta Hemmingsson vill göra gällande att det inte finns behov av någon som har det yttersta ansvaret när det gäller olika frågor, i det här fallet jämställdhet. Men det är ju ändå så att vi t.ex. i vårt sätt att sköta landet har ett antal ministrar som har ansvar för olika områden. Vi har t.o.m. en jämställdhetsminister, som har det yttersta ansvaret för att jämställdhetsfrågorna sköts. Den jämställdhetsministern tar faktiskt initiativ då och då, pekar på sådant som inte fungerar och ger förslag till åtgärder. Att ha en jämställdhetsansvarig på länsskolnämnden är ett sätt att inom skolans värld på det lokala planet hålla i jämställdhetsfrågorna och peka på sådant som inte fungerar. Margareta Hemmingsson säger vidare att myndigheterna har skyldighet att upprätta planer för jämställdhetsarbetet. Ja, det har de, och de är väldigt duktiga på att upprätta planer. Men det faktum att en plan finns upprättad är ingalunda någon garanti för att det faktiskt blir någonting gjort på området. Om man gjorde en utvärdering av vad som har blivit verklighet av dessa vidlyftiga och ofta mycket ambitiösa planer, så skulle man nog många gånger bli skäligen besviken. Därför anser vi att det är nödvändigt att också inom länsskolnämnden ha en person som har det yttersta ansvaret för de viktiga jämställdhetsfrågorna.

Herr talman! Jag är ju betygsmotståndare, så jag avstår från att följa Birgitta Rydles exempel och betygsätta hennes anförande. Däremot kan jag citera något som hon sade: ”En god utbildning är det bästa vi kan ge till våra barn och ungdomar.” Jag skrev upp det, för jag tyckte att det var så bra. Det stämmer ju överens med skollagens första paragraf. Men varför skall det bara gälla vissa ungdomar, Birgitta Rydle? Varför är det bara vissa som skall få den här utbildningen? Varför skall andra av olika skäl befrias? Sedan tar Birgitta Rydle upp exemplet från Ånestadsskolan i Linköping. Det är mycket skrämmande. Jag måste säga att jag samtidigt blir litet skrämd av vissa delar av de uttalanden som görs av de här lärarna och som Birgitta Rydle citerade. Självfallet är många av dessa ungdomar offer för situationen i samhället. Det tilltagande våldet är ju bara ett exempel på de många orättvisor som finns, och detta är självfallet en fråga som vi måste ta på yttersta allvar. Menar Birgitta Rydle att denna situation förändras om vi för över elever som tenderar att ha problem till särskilda grupper? Löser vi problemet med våldet på det sättet? Jag tycker att det verkar litet ytligt. Dessutom, om vi har skolplikt och om målsättningen är att elever skall få möjlighet till och delaktighet i kunskapsinhämtandet, kan man ju inte sedan säga att vissa inte skall få ta del i detta. Birgitta Rydle säger: Skolan är konstruerad för en viss begåvningsprofil. Jag har väl aldrig hört på maken. Jag vet inte vad det är för profil som inte passar in och som då skall gallras bort. Den allmänna skolplikten gäller väl alla barn? Skolans uppgift är väl att ge varje barn, utifrån hans eller hennes förutsättningar, möjligheter och förutsättningar att klara sitt fortsatta liv? De som inte passar in i denna begåvningsprofil klarar sig inte. Hela den frågan handlar om att vi sätter in resurser för att hjälpa elever som har problem med skolarbetet. Ylva Annerstedt sade att det inte hjälper att alla har ansvar. Någon måste ha det yttersta ansvaret. Men om den person som har det yttersta ansvaret inte klarar sin uppgift, skall vi då ha en särskild kontrollant där också? Sedan vill jag bara ge en liten upplysning. Birgitta Rydle sade att det yttersta ansvaret innehas av ministrarna. Så är det inte. Det yttersta ansvaret har riksdagen.
Herr talman! Jag håller fast vid det som jag inledde mitt anförande med. Jag är glad att Margareta Hemmingsson skrev upp det. En god utbildning är det bästa vi kan ge våra ungdomar. Men våra ungdomar får inte den bästa utbildningen i våra grundskolor i dag. Det måste Margareta Hemmingsson hålla med mig om. Vår skola är faktiskt inte världens bästa skola. Därför måste vi vidta åtgärder för att den skall bli bättre än vad den är i dag. Det har vi fört fram motionsledes i flera år nu. Vår skola är konstruerad, med detta sammanhållna högstadium, för en sorts medelelev som inte finns. Vi vill ge varje barn utvecklingsmöjligheter utifrån barnets egna möjligheter och förutsättningar. Det kallar vi att ge varje elev en god utbildning, en utbildning som eleverna är mottagliga för, som de tycker om och vill ta till sig. Får de den utbildningen stimuleras de också till att göra sitt allra bästa. Det är inte alls fråga om någon sortering eller om att lyfta bort elever. Det är fråga om att behandla alla elever lika. Det gör inte den socialdemokratiska skolan, med den utformning den har i dag.
Herr talman! Jag är ledsen om jag uttryckte mig fel. Självfallet är det riksdagen som har det yttersta ansvaret. Men riksdagens majoritet utser en regering, och i den ett antal personer som har ansvar var och en för sitt område. Det är ju inte på något sätt så att alla i regeringen har ansvar fört.ex. finanserna. Vi har en finansminister, och vi har en jämställdhetsminister. I det här fallet tycker vi att det är rimligt att man ger en person på länsskolnämnden det yttersta ansvaret för att se till att jämställdhetsfrågorna beaktas och att åtgärder initieras ute på det lokala fältet i skolorna. Om man finner att personen i fråga inte tar sitt ansvar eller att frågorna inte drivs tillräckligt får naturligtvis tillsynsmyndigheten utöva sitt tillsynsansvar. Vi tycker att det går för långsamt med jämställdhetsfrågorna. Det är därför som vi vill driva detta krav.
Herr talman! Jag börjar med att svara Ylva Annerstedt den här gången. Det går för långsamt. Jag instämmer i det. Men jag är inte så säker på att vi får fler kvinnliga skolledare eller lektorer för att vi får en ansvarig person på länsskolnämnden i stället för att samtliga anställda tar ansvar. Birgitta Rydle sade att den svenska skolan inte behandlar alla elever lika. Nej, det gör den inte. Det är egentligen tvärtemot vad moderata samlingspartiet brukar beskylla den svenska skolan för. Det brukar handla om att alla behandlas precis lika. Man måste forma skolan efter elevernas egna förutsättningar. Precis som det står i skollagen måste man forma skolan tillsammans. Då handlar det om att man får göra större insatser för vissa elever på en del områden. Det tycker jag att man skall göra. Det är ett gemensamt ansvar för samhället att låta samtliga elever få ut något av sin skoltid. Om det svenska samhället konstaterar att några elever har problem med det ena eller andra och säger att de med utgångspunkt i detta skall få möjlighet att inte gå färdigt sin nioåriga grundskoleutbildning, då har samhället misslyckats. Då har inte samhället tagit sitt ansvar och satsat de resurser som man bör satsa för att ge alla en fullvärdig grundskoleutbildning.

Herr talman! Jag tänkte göra några kommentarer kring detta betänkande. Jag börjar med att yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet. Jag tycker att det kan finnas skäl att göra några kommentarer av den anledningen att det till synes kan finnas rätt mycket som är motsägelsefullt i det som vi behandlar. Jag gör det mot den bakgrunden att det finns debattörer som hävdar att skolan nu måste få arbetsro. Vi har alldeles för många reformer, och de har kommit alldeles för tätt. Man hinner inte följa med i allt som händer i skolan. Samma debattörer säger i nästa ögonblick: Därutöver måste vi i stort sett förändra allting som gäller i skolan. Nu skall den reformeras praktiskt taget från grunden. Det är riktigt att skolan måste få arbetsro. Vi har en ny läroplan som antogs av riksdagen så sent som 1979. Jag vill dessutom understryka att den antogs i mycket stor enighet. Bara i fråga om några marginella företeelser fanns avvikande meningar. I övrigt var riksdagen enig. Läroplanen sattes i bruk fr.o.m. höstterminen 1982. Med erfarenheter från tidigare läroplansreformer vet vi att det tar ett antal år innan en ny läroplans tankegångar hunnit genomsyra skolväsendet och innan de bärande idéerna omfattas av alla i skolan. Därför måste skolan få tid på sig, för det tar som sagt tid innan det blir så som vi har tänkt och hoppas att det skall bli. Mot detta skall ställas alla de motioner som behandlas i betänkandet. De gäller allt ifrån en total översyn av läroplanen, som är det moderata kravet, till en lång rad smärre ingrepp som föreslås av de olika motionärerna. Jag skall ge några exempel ur motionsfloden. Det har framförts krav och önskemål av ett antal kammarledamöter, som vill att vi i skolan skall ha mer religionskunskap — kristendom, säger somliga. Vi skall ha mer maskinskrivning, och vi skall ha en förändrad sexualundervisning. Vi skall ha mera av praktisk-estetiska ämnen, och vi skall införa teckenspråk, äldrekunskap och kunskap om handikappade. Vi skall ha trafikantutbildning, vi skall lägga oss vinn om och ägna mer tid åt elevernas handstil och vi skall ha mer fredsundervisning. Vi skall ha pedagogiska skolmåltider, och vi skall lägga större vikt vid språken, både det svenska språket och B-språken. Vi skall överväga att införa ett C-språk i grundskolan. Vi skall ha miljökunskap, mer av jämställdhet, och vi skall ägna mer tid åt yrkesvägledning osv. Man måste utgå från att motionärerna har tänkt sig, när de skrivit var sin lilla motion, att deras motioner skall bifallas av riksdagen. Om vi biföll dem, skulle vi verkligen åstadkomma kaos i skolan. Det är det ena sättet att se det hela. Det motsägelsefulla ligger i att man samtidigt kan hävda, vilket utskottet utförligt gjort på många av dessa punkter, att det som efterfrågas redan finns i en eller annan form, i ett eller annat mått. Mycket av det som man säger sig vilja tillföra finns redan i skolan. Mycket av det som man säger vara nytt ingår redan i den vanliga ämnesundervisningen. Därför är det motiverat för utskottet att föreslå att motionerna avslås. Jag tycker ändå detta belyser att utbildningsutskottet har ett stort ansvar när det gäller att verkligen klargöra för alla dessa motionärer vilka möjligheter som redan finns och att om vi skulle vidta så revolutionerande förändringar som en del föreslår, skulle alla gränser sprängas — för att använda Birgitta Rydles uttryck. De skulle inte rymmas. Detta om detta. Herr talman! Jag tänkte ställa några frågor till bl.a. Birgitta Rydle. Jag tycker att den utbildningspolitiska debatten är så viktig att det är angeläget att vi verkligen klargör vad vi menar med det ena eller det andra påståendet. Utbildningsdebatten är alldeles för viktig för att kunna föras i någon form av frasideologi. Därför skulle jag som sagt vilja få ett par förtydliganden. Det ena hänger samman med moderaternas resonemang om ämnen och ämnesintegration. Utskottet skriver: ”Utskottet har därvid” — alltså vid tidigare behandlingar — ”bl.a. velat slå fast att det i läroplanen för grundskolan —-—- inte är fråga om att ersätta studierna i de enskilda orienteringsämnena på grundskolans högstadium med en total integrering av ämnena i ämnesblock.” Det är inte avsikten, säger alltså utskottet. ”Undervisningen skall bestå av både ämnesundervisning och ämnesövergripande undervisning.” Mot detta står moderaternas reservation, där de formulerar sig ungefär så här: Vårt samlade vetande är grupperat i ämnesstrukturer, som eleverna måste ges träning att orientera sig i. Utan att ämnesgränserna upphävs finns emellertid vinster att göra genom samordning av likartade moment inom flera ämnen. Lgr bör få en sådan utformning att det blir möjligt att samordna studierna av likartade moment inom flera orienteringsämnen utan en långt gående integrering. Det är viktigt, för att få klarhet i det hela, att få veta vari skillnaden egentligen ligger. När Birgitta Rydle argumenterade förut sade hon att moderaterna motsätter sig ämnesblock. Det gör utskottet också. Vi i utskottet säger klart ifrån att det inte är och har aldrig varit avsikten. Den andra frågan gäller översynen av ämnena i syfte att de skall komma att koncentreras kring det som verkligen är det centrala. Då undrar man naturligtvis vad som ”verkligen är det centrala”. Det vore bra om Birgitta Rydle i klartext kunde exemplifiera vad hon avser. Låt mig ge ett exempel och ta ämnet biologi. Är det centrala i biologin den modell som exempelvis Linné förespråkade? Det gällde att examinera, systematisera, benämna och lära sig utantill ett stort antal växter. Så var det i den skola som jag gick i, och jag antar att det var så i den skola som Birgitta Rydle gick i. Är detta det centrala i biologin, eller är det dagens kunskaper om ekologi, biokemi som är det centrala? Det vore bra om Birgitta Rydle kunde klara ut detta. Jag har några andra funderingar. Vi är naturligtvis alla eniga om att undervisningen skall ges så mycken tid som möjligt. Birgitta Rydle gav exempel på sådant som innebär avbrott i ämnesundervisningen. Hon sade att t.ex. idrottsdagar och kulturinslag i form av teaterföreställningar inkräktar. Om man säger så, måste man rimligen mena att vi varken skall ha idrottsdagar eller teaterföreställningar i skolan. Såvitt jag förstår måste detta vara vad Birgitta Rydle avser. Anpassad studiegång är en annan sak som berörs i reservationen. Man säger att det skall ges ökade möjligheter till anpassad studiegång. Då frågar jag: I förhållande till vad? Det är möjligt och tillåtet att använda sig av anpassad studiegång i dag. Det finns inte något slags kvotering eller begränsning som innebär att si eller så många procent av eleverna får omfattas av anpassad studiegång. Däremot fanns det anledning för riksdagen för några år sedan att påpeka att anpassad studiegång på en del håll blivit något av ett slentrianmässigt instrument som tas till i nästan alla möjliga och omöjliga sammanhang. Därför sade utskottet då att det är rimligt att man är restriktiv med användning av denna metod. För att man skall kunna vara säker på att den används när den behövs, och inte i otid, skall skolstyrelsen i varje särskilt fall fatta beslut om detta. Den regeln gällde för övrigt tidigare också; den har gällt i många år. Men många skolstyrelser hade tagit för vana att delegera ifrån sig denna besvärliga uppgift och hade lagt ut den på rektorseller studierektorsnivå. Det skulle vara intressant att få veta vad moderaterna menar när de säger att anpassad studiegång skall användas i större utsträckning än nu. Jag hade faktiskt tänkt låta bli att gå in i jämställdhetsdebatten, men jag tycker inte om att tillskrivas uppfattningar som jag inte har. Ylva Annerstedt sade ungefär så här: Utskottet tog lätt på jämställdhetsarbetet och menade att det inte var så viktigt, och därför tyckte man inte att någon särskild person behöver ha ansvaret för det. Ylva Annerstedt kommer nog ihåg att debatten i utskottet, som var mycket lång och seriös, tog sin utgångspunkt i det som står i utskottsbetänkandet, nämligen att det råder en politisk enighet om att jämställdhetsarbetet är viktigt. Det fanns också en stark strävan hos alla deltagande ledamöter i utskottet att mot bakgrund mot denna enighet försöka nå fram till en enig utskottsskrivning. Men det spelade ingen roll hur mycket vi än bjöd till från ömse håll — i slutändan skulle Ylva Annerstedt ändå till varje pris avge en reservation. Det var det enda som det egentligen handlade om. Jag vet inte vilka erfarenheter som Ylva Annerstedt har av arbetet ute på länsskolnämnderna, men för den händelse att det hela hänger på ansvarsfrågan vill jag peka på att det självfallet på varje länsskolnämnd finns en person som har det yttersta ansvaret, nämligen länsskolinspektören, som är chef för nämnden och som är dess arbetsledare. Han har det yttersta ansvaret för att hans medarbetare ägnar sig åt jämställdhet, demokratifrågor, kunskapsutveckling och andra ämnesområden. Alla ledamöter i nämnden har dock när de är verksamma i skolsammanhang, t.ex. när de är ute på skolbesök och när de biträder skolans personal i övrigt, ett stort ansvar för att jämställdhetsfrågorna ges det utrymme som de behöver ha för att jämställdhetsarbetet skall gå vidare, gärna i en snabbare takt än i dag.
Fru talman! Jag vill inledningsvis ställa en motfråga till Larz Johansson: Är det så att arbetsron i skolan är viktigare än att vi rättar till de brister som visar sig? Kan det inte vara så att arbetsron blir bättre om vi får rätta till det som brister? Vi skall dra lärdom av bristerna i dagens skola för att se hur vi skall kunna gå vidare, och vi skall ge bristerna den uppmärksamhet som de faktiskt förtjänar. Larz Johansson ägnar sig åt något slags förhärligande av allt i den svenska skolan vilket jag inte tycker stämmer överens med den verklighet som skolan befinner sig i. Så till frågan om ämnesintegrationen. Vi är faktiskt sakta men säkert — åtminstone om vi får behålla en socialdemokratisk regering — på väg att få en ämnesintegration. Förslaget till ny grundskollärarutbildning innebär exempelvis att vi får fyrämneslärare i Noresp. So-ämnena. Vi är rädda för att en sådan ämnesövergripande undervisning definitivt slår igenom. Vi vill inte låsa en ämnessamverkan till enbart Nooch So-ämnen. Jag tycker att det är viktigt att det förekommer en samverkan mellan ämnen, men då skall det kunna vara mellan ämnen som bild och historia, slöjd och biologi, kemi och slöjd osv. Vårt motstånd riktar sig alltså huvudsakligen mot en låsning av ämnessamverkan till Nooch So-blocket. När det gäller vårt krav på en översyn av ämnena hoppas jag att Larz Johansson uppmärksammar klämmen i motionen, nämligen att riksdagen skall uppdra åt regeringen att göra översynen. Vi har inga slutliga lösningar vad gäller vad som skall vara kvar och vad som möjligen skall tas bort vid en sådan översyn. Det får de myndigheter som är satta att syssla med detta göra. Men vad som är viktigt är att eleverna lär sig läsa, räkna och skriva, så att de har baskunskaperna innan de börjar ägna sig åt biokemi och allt annat som Larz Johansson talade om.
Fru talman! Larz Johansson refererade när det gällde jämställdheten till diskussionen i utskottet. Som så många gånger förr är uppslutningen total när det gäller att med ord främja jämställdheten. Alla är rörande överens om att detta är viktigt, säger Larz Johansson. Ja, vi är alla rörande överens om detta, men skillnaden är att folkpartiet vill göra något konkret, i det här fallet peka ut en speciell person som skall ha det yttersta ansvaret på just detta område.

Fru talman! Jo naturligtvis, Birgitta Rydle, är arbetsron i skolan viktig. Jag började mitt inledningsanförande med att påtala det motsägelsefulla i att samma debattörer i det ena sammanhanget säger att denna arbetsro är viktig och i nästa ögonblick vill reformera skolan från grunden. Det är nämligen Birgitta Rydles uttalanden som jag återger på det här sättet. Jag vet att det i skolan finns brister, som vi skall försöka åtgärda på olika sätt. Utskottsmajoriteten har också pekat på ett antal exempel där det redan pågår ett arbete och på andra exempel där arbete kommer att starta. Birgitta Rydle återkommer till lärarutbildningen när hon försöker belysa skillnaderna mellan reservanternas och utskottsmajoritetens uppfattning. Men en del av den text som jag refererade och som utskottet refererar är hämtad just från beslutet om lärarutbildningen, där vi så envetet slog fast att undervisningen, både i lärarutbildningen och sedan i grundskolan, skall utgå från de olika ämnena, klart definierbara, men att man också skall ha möjlighet till en ämnessamverkan och en ämnesövergripande undervisning. Birgitta Rydles exempel var alltså inte särskilt slående. När jag vidare försöker få reda på vad som egentligen menas med att ämnena skall koncentreras till det väsentliga säger Birgitta Rydle helt plötsligt att hon inte vet det. Hon har inga uppfattningar om det utan hoppas att regeringen skall ha det. Det är viktigt att eleverna får lära sig att läsa, skriva och räkna, men detta är något som vi många gånger slagit fast och som vi inte är oense om. När man exemplifierar med ämnen som fysik, biologi, kemi och geografi måste väl Birgitta Rydle ändock ha någon uppfattning om vad hon menar med att koncentrera till det väsentliga. Men vi får väl inget svar på den frågan. Moderaterna hoppas att regeringen i sin vishet skall tala om det för dem, så att vi sedan kanhända kan föra debatten vidare.

Fru talman! Utbildningsutskottets betänkande behandlar bl.a. motionen Ub301 av mig och Elisabeth Fleetwood. I motionen hemställer vi att riksdagen hos regeringen begär förslag till hur språkens ställning skall stärkas i grundskolan och gymnasiet. Utskottet instämmer i och för sig i de principiella synpunkter vi lägger fram om betydelsen av gedigna språkkunskaper och färdigheter och uttalar sig också välvilligt när det gäller den försöksverksamhet vi vill främja med annat nybörjarspråk än engelska, B-språk i årskurs 6, utökat timtal, osv. Längre än så går dock inte utskottet. Utskottet instämmer således i att det är viktigt att vi i Sverige har goda kunskaper i främmande språk för utbyte över gränserna när det gäller handel, kultur, turism osv. Ett litet land som Sverige är mycket beroende av att ha goda kontakter med andra länder. För detta krävs goda språkfärdigheter hos våra medborgare. Inte minst när det gäller ansträngningarna att skapa fred och förståelse genom att bidra till att undanröja konflikter, att lösa konflikter och att åstadkomma en balanserad nedrustning är det viktigt att kunna tala med och förstå varandra. Vi svenskar måste själva tillägna oss förutsättningarna för internationell kommunikation och själva lära oss de främmande språken. Vi kan inte begära att människor i andra länder annat än i mycket liten omfattning skall lära sig vårt språk. Inte heller kan vi förvänta oss särskilt mycket överseende om vi hackar och stakar oss fram och därmed försvårar förhandlingar av olika slag. Men även om utskottet instämmer i vikten av goda språkkunskaper nämner utskottet inget om det som är förutsättningen för att man skall kunna lära sig främmande språk i skolan och som vi motionärer angett som det främsta för att stärka språkens ställning, nämligen tid. Ett förstärkt timtal är det viktigaste för att förbättra språkundervisningen. Språk är nämligen färdighetsämnen. För att lära sig språk krävs tid och mognad. Det behövs strukturerade övningar och många, täta och regelbundna övningstillfällen. Det behövs också träning hemma i form av läxor för att pränta in det som övats i skolan. Under senare år har språkundervisningen drabbats hårt av timnedskärningar och den s.k. timreduktionen. B-språken på högstadiet har jämfört med timplanen för den tidigare realskolan eller enhetsskolan förlorat en fjärdedel av undervisningstimmarna. Trots att vi alla, även utbildningsutskottet, framhåller vikten av goda språkkunskaper och trots att näringslivet ofta framhåller detta, har timtalet och därmed övningstillfällena skurits ner. Detta drabbar särskilt hårt undervisningen i B-språk under den tid då den viktiga grunden läggs, nämligen på högstadiet. Därtill har alternativkurserna tagits bort. Riksföreningen för lärarna i moderna språk, Lärarnas riksförbund, Svenska arbetsgivareföreningen, Industriförbundet och Exportrådet har nyligen tillsammans givit ut en skrift som heter ”Har språken en framtid i den svenska skolan?” . Skriften och dess titel är ett uttryck för oro för utvecklingen inom språkundervisningen under de senaste decennierna. Fru talman! Eleverna behöver mer tid, mer lärarundervisning och fler lärarledda övningar för att kunna lära sig språk ordentligt. Språken drabbas hårt av olika avbrott på schemat just genom sin karaktär av färdighetsämnen med behov av regelbundna och täta övningstillfällen. Språkundervisningen måste få ha sina timmar i fred. Fru talman! Jag har i dag inget yrkande utan vill bara instämma i de yrkanden som Birgitta Rydle framställt. Innehållet i de moderata reservationerna är av vikt även för språken. Jag vill dock uttrycka förhoppningen att man på SÖ i samband med den utvärdering av B-språken som pågår och som utskottet refererar till i betänkandet tar upp även timtilldelningen till B-språken på grundskolan, förutom att man undersöker hur alternativkursernas avskaffande har påverkat undervisningen, så att utvärderingen kan leda till en förstärkning av språkundervisningen. Jag vill också betona vikten av vad som anförs i reservation 1 om en genomgång av ämnena, så att skolans innehåll koncentreras på att ge eleverna kunskaper och färdighet, på det verkligt centrala.

Fru talman! I betänkandet hänvisar utskottet till läroplanen och refererar bl.a. följande: ”Det är en huvuduppgift för skolan att väcka respekt för sanning och rätt, för människans egenvärde, för människovärdets okränkbarhet och för rätten till personlig integritet. — — — Skolan får alltså inte ställa sig neutral eller passiv i fråga om det demokratiska samhällets grundläggande värderingar.” Ingen kan väl tycka annat än att dessa honnörsord och positivt laddade begrepp bör finnas med i läroplanen. Ingen enda förälder skulle självfallet vilja att skolan skall väcka respekt för osanning eller orätt. Men nog måtte utskottets ledamöter mer än en gång ställa sig frågan: Vad är sanning? Eller: Vem bestämmer vad som skall karakteriseras som sanning? Fru talman! Jag tror inte det finns någon läroplan i världen — vare sig det handlar om demokratiska stater eller odemokratiska stater, vare sig det är den ena eller den andra religionen som är förhärskande — som inte inrymmer eller skulle kunna inrymma dessa positiva ord och begrepp. Men ingen kan väl ändå mena att dessa ord och begrepp betyder samma sak eller ens ger samma associationer världen över. Om skolan skall — och det skall den självfallet — undervisa barn och ungdom om vad som skall anses vara sanning och rätt, måste man ju kunna stämma av dessa begrepp mot någon religion, livsåskådning eller filosofi. Dessa begrepp måste ha sina rötter. Det är ett svek, anser jag, att rada positivt laddade ord på varandra utan att tala om vilken etik det handlar om och vilken grund eller förankring värderingarna har. Dagligen kan vi i tidningar läsa nära nog förstummande nyheter om våld och vilsenhet i vår svenska grundskola. Självfallet tror jag inte att man enkelt tar skolan ur detta förhållande. Jag tror för övrigt inte att vi någonsin kommer att få en skola som inte behöver vara föremål för den största omsorg och omtanke — det handlar ju om våra barn, det värdefullaste vi har. Men en förutsättning för att skolan skall kunna ge eleverna en motkraft mot våld och vilsenhet och en förutsättning för att eleverna skall klara av att stå för tolerans, solidaritet, integritet etc. är att de får etisk och moralisk vägledning. Fru talman! Låt mig erinra kammarens och utskottets ledamöter om att i vårt grannland Norge har nyligen statsminister Gro Harlem Brundtlands regering lagt fram den nya s.k. mönsterplanen för den norska obligatoriska skolan. I denna mönsterplan står det: Grundskolan skall som helhet bygga på etiska grundvärderingar som är förankrade i kristendomen och i humanistisk tradition. Inte tror väl ledamöterna av utbildningsutskottet att det skulle duga att skriva att den norska skolan skall vara förankrad i en etik eller i etik, utan att man talar om vilken? Varför skall detta orimliga, för att inte säga svekfulla förhållande gälla för vår svenska grundskola? Självfallet skall, som utskottet anför, skolan stå för ”det demokratiska samhällets grundläggande värderingar”. Jag vill som sagt bara veta vilka dessa är och varifrån de hämtas. Jag måste också få understryka att det faktiskt världen över utifrån FN och Europarådskonventionen om mänskliga rättigheter slås fast att föräldrarätten skall gälla. Enligt internationella konventioner är det alltså föräldrarna och inte samhället som skall bestämma i vilken religion eller filosofi deras barns skola skall vara förankrad. När det gäller svensk skola kan man verkligen tala om att man på grundval av den nu så omtalade medborgarrätten eller, rättare sagt, att en majoritet av politiker har tagit sig före att förtrampa föräldrarätten och att göra det med tal om ”det demokratiska samhällets grundläggande värderingar”. Fru talman! Naturligtvis kräver föräldrarätten rätt till friskolor med statlig stöd. Det vore åtskilligt mer att ta upp av det som står i betänkandet, men jag skall sluta med att återge några få rader ur Otto Mannheimers mycket intressanta intervjubok Den förlorade vissheten. Den erkänt store filosofen Leszek Kolakowski får där frågan varför han närmat sig kristendomen. Han svarar: Jag tror det tog mig lång tid att inse hur oumbärlig kristendomen är för vår civilisations överlevnad och för bevarandet av vissa grundläggande värden som vi hyllar. Trots all intolerans och allt förtryck som utförts i kristendomens namn, anser jag att vi, utan dessa kristna rötter, hotas av en långt värre, en långt mer förtryckande samhällsordning. Fru talman! Jag skulle gärna ha velat yrka bifall till detta Kolakowskis särskilda yttrande, men det lär väl inte låta sig göras. Därför yrkar jag bifall till de i utskottets betänkande behandlade yrkandena i min motion Ub214.

Fru talman! Jag begärde egentligen inte replik utan vill bara göra ett tillrättaläggande. Alf Svensson citerade några rader ur betänkandet, men hoppade över andra. Jag skulle vilja komplettera det han citerade för att göra beskrivningen fullständig. Alf Svensson säger att samhället inte får bortse från föräldrarnas rätt. Det är alldeles riktigt, och det skriver också utskottet. För att det skall komma in i protokollet ber jag att få citera: ”Skolan kompletterar hemmets påverkan och fostran. Huvudansvaret vilar alltid på hemmet. Skolan bör inte påverka barnen i konfessionellt hänseende.” Alf Svensson frågar också vilka de demokratiska rättigheterna är. De utgör grunden för vårt samhälle enligt vår grundlag och denna hoppas jag att Alf Svensson känner till.
Fru talman! Jag hoppas att det är bekant för socialdemokraterna i utskottet att det finns något som heter föräldrarätt och är inskrivet i internationella konventioner. Tyvärr, och oförklarligt nog, är detta inte ratificerat av Sverige. Jag har under många år funderat över varför debatten kring detta faktum inte är mycket mera livlig. Det är naturligtvis självklart att hemmen har det huvudsakliga ansvaret för eleverna. Föräldrarna i Sverige har dock ingen faktisk möjlighet att bestämma i vilken religion eller filosofi deras barns skola skall vara förankrad. Det är vad föräldrarätten kräver. Den rätten existerar inte i vårt land. Jag är naturligtvis väl underkunnig om att vi i vårt land har en grundlag. Men om man talar om etik måste man faktiskt vara så konsekvent att man också talar om vilken, och det gör inte utskottet. I det avseendet tycker jag att socialdemokraterna skulle lära en del av sitt broderparti i Norge.

Fru talman! Jag har begärt ordet med anledning av motion 1985/86:Ub267, i vilken begärs en utvärdering av religionskunskapen i skolan. Religionskunskap fick en framskjuten ställning som fristående ämne bland SO-ämnena, när beslut om ny läroplan fattades 1979. Det förutsattes ”att bibeln även fortsättningsvis skall användas som centralt läromedel inom undervisningen i religionskunskap”. I läroplan 80 står det att ”eleverna skall få vidgade kunskaper om den kristna religionen med bibeln i centrum. Även om kristendomen betyder mest för att förstå vår egen kultur, skall det kristna arvet jämföras med andra religiösa traditioner och livsåskådningar.” Jag känner mig inte ett skvatt orolig för att låta eleverna testa den kristna läran på lika villkor med andra religioner. Jag vet att kristendomen tål den jämförelsen. Och den som fått tillfälle att testa hållbarheten i sin tro står sedan på en stabil grund. Vi i folkpartiet tycker att en allsidig religionsundervisning är viktig, men är avvisande till att politiska maktmedel skall användas för att genom skolans försorg tvinga på andra vår tro eller våra värderingar. Vår inställning kan uttryckas genom att jag citerar ett uttalande av New Yorks guvernör Mario Cuomo. Han har bl.a. sagt följande: ”Jag försvarar min rätt att vara katolik genom att försvara andras rätt att vara protestanter, judar, icke-troende eller vad de önskar. Priset för att i dag tvinga på dem vår tro kan vara att de i morgon, om de får tillfälle, tvingar på oss sin.” Många års socialdemokratiskt regerande har medfört att många tror att ”samhället” skall lösa alla problem. En del tror t.o.m. att det är samhällets sak att genom skolan sköta vår kallelse att som kristna lärjungar föra evangeliet vidare. För mig är detta en skrämmande tanke. Ett sant vittnesbörd skall förmedlas av Guds församling och inte av samhället. En kyrkoledare hävdade att det är bättre med ingen undervisning alls än ”kristen” undervisning, förmedlad av en ateist, eftersom risken då är stor för spridning av villoläror. En allsidig religionsundervisning är däremot enormt viktig. Därför har folkpartiet i alla lägen kämpat för att det ämnet skall få en stark ställning i skolan. Mycket tyder på att religionskunskapens integrering med andra orienteringsämnen har fått en negativ effekt på ämnet. Detta var inte riksdagens avsikt. I propositionen står det: ”Studium såväl av den svenska kristna traditionen med Bibeln i centrum som av andra religiösa traditioner måste i framtiden ges motsvarande utrymme i läroplanen som nu.” Det kan finnas många förklaringar till att ämnet inte har fått avsett utrymme. Vid förfrågan bland lärare har det framförts att läromedlen är eftersatta, jämfört med andra orienteringsämnen, att fortbildning i religionskunskap inte fått den prioritering som riksdagen beslutade om, att det finns för få behöriga lärare och att det är svårt att vinna gehör lokalt för önskemål om studiedagar som berör religionsämnet. Önskemål har också framförts om att religionsmetodik skall lyftas fram mera i lågoch mellanstadielärarnas grundutbildning. Helt klart är i alla fall att det är befogat med en utvärdering av vilken inverkan den nya läroplanen har fått på ämnet religionskunskap. Jag yrkar därför bifall till motion 267.
Fru talman! Jag föreställer mig att Ingrid Ronne-Björkqvist i mer eller mindre förtäckta ordalag apostroferade mig och den syn jag gjorde mig till tolk för i mitt anförande. Ingrid Ronne-Björkqvist säger att hon inte accepterar att man skall tvinga på andra sin tro. Vi är fullständigt överens om detta! Det är en helt orimlig tanke för mig att försöka tvinga på en medmänniska en tro. Jag har här pläderat för föräldrarätten, att föräldrarna skall få rätt att bestämma vilka värderingar barnens skola skall vara förankrad i. Den föräldrarätten är dominerande i — vågar jag nästan säga — alla västdemokratier. Sverige är alltså ett unikum i det här avseendet. Vi har läst i betänkandet att skolan skall undervisa om vad som är sant och rätt. Det torde vi vara överens om — det gäller värderingar. Menar nu Ingrid Ronne-Björkqvist att skolan inte skall tvinga på eleverna vad som anses vara rätt och sant? Skall skolan inte ha någon uppfattning om detta? Eller skall man säga: Det här kan vara rätt, och det där kan vara sant, men det kan också vara orätt, osant? Skall inte skolan ha någon gemensam värderingsgrund? Det trodde jag, efter att ha läst utskottets betänkande. Vad jag efterfrågar är: Vem bestämmer vad som skall anses vara rätt och sant? Någonstans ifrån måste detta ju hämtas. Med Ingrid Ronne-Björkqvists sätt att resonera blir det från rådande praxis. För mig är det oacceptabelt, för det kommer att kränka en rad minoriteter. Var sedan förvissad om, Ingrid Ronne-Björkqvist, att människor med skiftande religion skall ha sin rätt. Det var därför jag talade om friskolor med statligt stöd. Jag menar att demokratin kräver detta, och det är det folkpartiet skulle kämpa för — samtidigt som man måste hålla fast vid insikten att inget samhälle, ingen skola klarar sig utan gemensamma värderingar.
Fru talman! Alf Svensson känner sig tydligen träffad av mitt inlägg, trots att jag inte nämnde honom. Han kanske har orsak att känna sig träffad. Där ligger nog en skillnad mellan hans och mitt sätt att se, när jag säger att jag definitivt inte vill ställa upp för att vi genom politiska maktmedel skall försöka tvinga på andra vår tro.
Fru talman! Det är nästan häpnadsväckande att jag skall behöva begära replik en gång till för att säga att vi är överens om detta. Tro skall vi inte alls tvinga på någon. Men t.o.m. en ateist kan tillstå att vi behöver en kristen etik för vår skola och vårt samhälle. Det är inte alls ovanligt att ateister står upp och ställer dessa krav. Skilj mellan troslära och värderingar och etik! Det skulle underlätta för Ingrid Ronne-Björkqvist i debatten. Att jag kände mig träffad är inte så konstigt, kära någon. Det är inte så länge sedan jag läste i en tidning att Ingrid Ronne-Björkqvist hade påstått att min syn var detsamma som andlig våldtäkt. Då må det vara begripligt att man känner sig träffad. Vad Ingrid Ronne-Björkqvist påstår är att alla västdemokratier — alla som jag känner till — består med andlig våldtäkt på detta område. Nej, Ingrid Ronne-Björkqvist, det är du som är isolerad. Det är ditt parti som har farit vilse, när man sprang ifrån de gamla frisinnade folkpartiståndpunkterna i den här frågan.
Fru talman! Jag har inte möjlighet att gå in på vad som eventuellt har skrivits i tidningar som jag inte har sett. Jag noterar i alla fall att Alf Svensson säger att han inte med politiska maktmedel vill tvinga på andra sin tro. Jag hoppas att detta framkommer även i fortsättningen i tal och skrift.

Fru talman! Det svenska samhället har blivit alltmera pluralistiskt. Det gäller också ur kulturell och religiös synpunkt. Den stora samstämmighet och enhet som för bara 3040 år sedan utmärkte vårt samhälle och som var både en styrka och en fattigdom håller hastigt på att upplösas. Med nya impulser och nya kulturella erfarenheter ökar mångfalden, möjligheterna till utveckling men också kraven på kunskaper, förankring och medvetenhet inte minst om grundvalen för egna och andras värderingar. Det västerländska samhället har under mer än tusen år utvecklats utifrån den kultursyn som präglats av humanism och kristen etik. Med varierande framgång har samhällen arbetat i medvetande om det kristna budskapets krav på medmänsklighet, kärlek och personligt ansvarstagande. Den betydelse detta haft för normbildningen i vårt samhälle, för människors yttre och inre trygghet och för gemenskapen kan icke mätas. Hur är det i dag? Trots ökande välstånd och ökad materiell standard visar vårt samhälle allvarliga sjukdomssymtom. Våldet ökar. Alkoholoch narkotikamissbruket är vårt lands största sociala problem. Unga människor känner rotlöshet och har förlorat tron på framtiden. Vi borde fråga oss i hur stor utsträckning detta är resultatet av att nya generationer berövats en del av den grund för mänsklig trygghet som familj och individ kunnat finna i gemensamma normer. Religionsfrihet är för oss en självklarhet. De invandrargrupper i vårt land som tagit med sig andra religioner och därmed också värderingar som avviker från våra skall enligt allmänt omfattad svensk politik få behålla och utöva sin religion. De tar ofta sin religion på största allvar. Men i vissa fall kräver vi anpassning till våra normer —t.ex. i fråga om människors lika värde och lika rättigheter — som ytterst bygger på kristendomens individualistiska människouppfattning. Det är då viktigt att vi för oss själva kan motivera och känna bakgrunden till de värderingar vi vill skall omfattas av alla i vårt land, även om de strider mot andra kulturers uppfattning. Det är viktigt att också vi tar religionen på allvar. Även om inte alla människor i vårt land kan förväntas omfatta en personlig religiös tro, bör vi ge dem rätten och möjligheten att få kännedom om det kunskapsstoff som behövs för ett ställningstagande. Bibeln och andra kristna urkunder var tidigare allas gemensamma egendom och utgör en grundläggande förutsättning för att förstå de värderingar som ligger till grund för vår civilisation och för att kunna förstå och berikas av stora delar av vår litteratur, uttryckssätt i språk, konst, musik och alla delar av det gemensamma västerländska kulturarvet. Kyrkor och samfund liksom många föräldrar och lärare arbetar även i dag för att ge barn och ungdom kännedom om det kristna budskapet. Många barn får dock ingen kontakt med de centrala normer om ansvarstagande för sitt och nästans liv som vårt västerländska samhälle ändå bygger på. Skolans religionsundervisning är urvattnad och räddhågad inför ställningstaganden. Kristendomen jämställs med religioner som baseras på en annan människosyn än kristendomens och som utvecklats i andra kulturer än den västerländska. Även barn som i något sammanhang bibringats en kristen etik upplever förvirring och osäkerhet, när de finner att samhället inte ställer upp på begrepp som i Sverige varit grundläggande för mänsklig samvaro. Utan en fast förankring i det fundament på vilket den västerländska människosynen och normbildningen bygger har svenska barn och ungdomar berövats möjligheten att förstå och rätt värdera skillnaden mellan vårt och andra samhällen, mellan vår och andra kulturer och den historiska utveck lingen. De saknar den grund som krävs för att kunna möta och forma framtiden. De kommer i ett underläge gentemot kamrater och vuxna från länder, där religionen fortfarande tas på allvar och erkänns som grunden för samhällets värderingar och traditioner. Ur ett sådant underläge växer känslor av osäkerhet och underlägsenhet, som lätt söker kompensation i främlingshat och våld. Bristande kunskaper om de egna rötterna är inte någon hållbar grund för förståelse av och samlevnad med andra nationaliteter. Den syn som under ett par decennier har präglat skolans religionsundervisning har medfört att dagens föräldrageneration i många fall själv saknar den kunskap och förankring i vårt kristna arv som är en förutsättning för att kunna föra dessa kunskaper vidare. Detta medför att skolans ansvar för undervisningen av de unga är tyngre nu än någonsin tidigare. I motion 201 har Anita Bråkenhielm och jag yrkat på en sådan översyn av grundskolans läroplan att skolans undervisning i realiteten kommer att motsvara dessa krav på kristendomsundervisningens innehåll och att detta avspeglas i lärarutbildningen. Fru talman! Jag yrkar bifall till motion 201.

Fru talman! Jag vill bara säga några ord med anledning av motion Ub203 om maskinskrivning i grundskolan. Som maskinskrivningslärare vet jag att man har stora svårigheter att följa läroplanen. Ämnet maskinskrivning är obligatoriskt, men det finns inga eleveller lärartimmar avsatta i timplanen. Man utgår från att maskinskrivning skall integreras i andra ämnen, men i verkligheten är det faktiskt få lärare som är beredda att lämna ifrån sig timmar till maskinskrivning. I betänkandet sägs, att utskottet har erfarit att SÖ avser att ta fram servicematerial för ämnet. Utskottet avstyrker därmed motionen. Jag hoppas att SÖ inte bara tar fram servicematerial utan också är beredd att ge lektionstimmar till den grundläggande undervisningen. Att detta är angeläget får man klart för sig om man läser vad läroplanen säger om vikten av just den grundläggande undervisningen — alltså att lära sig skriva enligt touchmetoden. Såsom framhålls i motionen är det också viktigt att lära sig skriva maskin eftersom data blivit ett obligatoriskt ämne och datorernas tangentbord är detsamma som skrivmaskinernas. Jag har inget särskilt yrkande i dag, men jag kommer att följa SÖ:s arbete vad beträffar servicematerial. Jag hoppas också att man kommer att anslå timmar för den grundläggande undervisningen.

Fru talman! I stort sett föreligger enighet i utbildningsutskottet kring betänkande 1986/87:4 om vissa högskolefrågor. I flera moderata motioner har ställts krav på förbättring av vårdutbildningen, men utskottet har inte kunnat förorda bifall till dessa motioner av det skälet att beredning på ett eller annat sätt pågår. På en punkt föreligger emellertid oenighet, vilket kommer fram i en gemensam moderatoch folkpartireservation. Den bygger på ett motionskrav som jag har framfört och som gäller möjlighet att till högskolan knyta kvalificerade krafter som adjungerade högskolelektorer eller forskarassistenter. Det är naturligtvis betydelsefullt för högskolan om man på detta sätt kan vidga sin kontaktyta och använda kapaciteter som annars inte skulle stå till buds. Redan år 1973 inleddes en försöksverksamhet med tjänster som adjungerade professorer, och fr.o.m. budgetåret 1976/77 infördes de dittills begränsade tjänsterna vid samtliga fakulteter i landet. Forskningssamverkanskommittén, förkortad FOSAM, var ytterligt positivisin utvärdering, och 1982 godkände riksdagen att regeringen fick utfärda bestämmelser om arvodestjänster som adjungerade professorer. I den nya tjänsteorganisation för den statliga högskolan som beslutades av riksmötet 1984/85 ingår också tjänster som adjungerade professorer. Därför ter det sig ologiskt att motsvarande möjlighet inte finns att adjungera högskolelektorer och forskarassistenter. Det skulle sannolikt betyda mycket för samverkan mellan högskolan och omvärlden om denna möjlighet fanns. Det skulle ha mycket stor betydelse för exempelvis de små, regionala högskolorna, som många gånger har svårt att till sig knyta kvalificerade personer. Inte minst när det gäller den tekniska utbildningen, som är synnerligen efterfrågad i vårt land för närvarande, skulle det naturligtvis vara ett klart plus om det fanns möjlighet att adjungera högskolelektorer och forskarassistenter. Utskottsmajoriteten pekar på att det finns möjlighet att anlita utomstående som extralärare. Men detta är inte något relevant argument. Att anställa extralärare är i och för sig inte någonting som är ägnat att stärka samverkan. Dessutom har extralärare i regel också sämre lönevillkor än andra. Det ter sig således inte särskilt attraktivt för folk i näringslivet eller i annan tjänst att på detta sätt medverka i högskoleundervisning och forskning. Likaså pekar utskottsmajoriteten på att inga förslag om adjungerade högskolelektorer eller forskarassistenter aktualiserades vid riksdagsbehandlingen av den nya tjänsteorganisationen. Det är knappast något argument mot ett införande av denna möjlighet — men väl ett skäl till att frågan har aktualiserats nu. Det gäller att rätta till de brister som den nya organisationen kom att medföra. Utskottsmajoriteten hänvisar vidare till att riksdagen avslog en liknande motion vid riksmötet 1981/82. Det är helt riktigt. Men uppenbarligen är i varje fall socialdemokraterna i utskottet inte medvetna om vilken motion det var som då avslogs! Det var nämligen en socialdemokratisk motion, 1981/82:2234, med Olof Palme som första namn. Vad som var högsta sanning Var snäll, Barbro Nilsson i Örnsköldsvik, som står som socialdemokratisk talesman i utskottet, och förklara för oss den metamorfos som socialdemokratin har undergått under dessa fem år. Jag ber, fru talman, att med dessa ord få yrka bifall till reservation 2 i betänkandet.

Fru talman! Folkpartiet stöder båda de reservationer som är fogade till det betänkande vi nu behandlar. Den första gäller jämställdheten i lärarutbildningen. Som framgick av den föregående debatten är vi bekymrade över att jämställdhetsarbetet i skolan går framåt mycket långsamt. I det perspektivet är naturligtvis lärarutbildningens behandling av jämställdhetsfrågorna strategisk. Just nu håller UHÄ och regeringen på att arbeta med utformningen av den nya lärarutbildningen. Inte minst mot den bakgrunden har vi ansett att det är angeläget att ge regeringen till känna att vi finner det mycket angeläget att ta större hänsyn till jämställdhetsaspekterna vid utformningen av läroplanen än man hittills har gjort. Kerstin Keen kommer senare i debatten att ytterligare utveckla våra synpunkter på detta område. Den andra reservationen handlar om ett moderat initiativ avseende möjlighet att utse adjungerade högskolelektorer och forskarassistenter. Det framgick av Birger Hagårds anförande att detta, som i år är ett moderat initiativ, tidigare har varit också ett socialdemokratiskt krav. Vi tycker från folkpartiet att man skall ta till vara bra idéer varifrån de än kommer. Vi har därför gärna anslutit oss till detta förslag. Jag kan också helt instämma i Birger Hagårds argumentation. Jag skall ärligt säga att de samverkansformer som finns mellan högskola och näringsliv är mer eller mindre lyckade. Alla är överens om att det behövs kanaler mellan högskolan och näringslivet och att det är bra att högskolan inte är isolerad och lever sitt eget liv. Den behöver ständiga impulser från det omgivande samhället. Att hitta bra former för detta, former som inte hotar integriteten och inte skapar andra problem, är emellertid inte alltid så lätt. Formen med adjungerade professorer har dock, såvitt jag vet, fungerat mycket bra. Jag har inte träffat någon som har anfört allvarlig kritik mot det systemet, utan tvärtom lovordas det ofta. Det är då ingen orimlig tanke att samma system skulle kunna användas också för andra tjänster i högskolan, i första hand universitetslektorer men möjligen också på forskarassistentnivå. Systemet med adjungerade professorer innebär att väl meriterade personer från andra samhällsområden, privat eller offentlig sektor, får ekonomisk ersättning för insatser i högskolan. Man skall inte blunda för att det är nog så viktigt att denna form ger en viss status för den som innehar tjänsten. Det är ett erkännande av att högskolan tycker att det är en viktig insats som vederbörande gör. Precis samma argument skulle kunna gälla de lägre nivåerna. Man kan självfallet beklaga att frågan inte aktualiserades när den nya lärartjänstorganisationen behandlades i riksdagen häromåret, men det behöver vi inte vara alltför bekymrade över, därför att det är lätt att reparera. Det kan vi göra i dag genom att bifalla reservation 2 i det betänkande som nu behandlas. Jag vill med detta yrka bifall till de båda reservationerna i utbildningsutskottets betänkande 4.

Fru talman! Utbildningsutskottet fick riksdagens tillåtelse att skjuta upp behandlingen av ett åttiotal motioner till höstsessionen, och i betänkandet 1986/87:4 tar vi upp ett inte ringa antal, som avser frågor om högskoleutbildningar. Jag vill kort motivera varför de avstyrkts. Inom den tekniska sektorn aktualiseras i en motion utbildningen av järnmetallurger, med förläggning till Luleå. Det kan låta naturligt att den borde finnas vid Luleå tekniska högskola — rent geografiskt är det nära till gruvhanteringen. För bara tre år sedan gjordes en översyn av lokaliseringen av metallurgutbildningen, som fanns vid KTH, och någon ändring kom inte till stånd. Luleå högskola har fortfarande möjligheter att aktualisera denna utbildning via sin anslagsframställning, men det har man inte gjort i år. Utbildningen på både gymnasieoch högskolenivå inom vattenteknik och havsforskning har goda framtidsutsikter tack vare regeringens uppdrag till byggnadsstyrelsen att åtgärda lokalbehovet. Vid Göteborgs universitet finns både linjeutbildning och enstaka kurser. Inslagen på gymnasienivå kan de lokala kommunerna planera för i samverkan med länsskolnämnden. I två motioner yrkas på en förbättrad miljöundervisning vid de tekniska högskolorna. Rent allmänt måste utskottet påpeka att vi inte genom riksdagsbeslut detaljreglerar innehållet i högskolans utbildningslinjer. Vi beslutar om linjens längd och inriktning, medan högskolemyndigheten fastställer de exakta utbildningsplanerna. Kravet på förbättrad miljövårdsutbildning har tidigare förts vidare, och det har lett till att regeringen uppmärksammade UHÄ på ärendet redan våren 1985. UHÄ betonade då linjenämndernas ansvar. I maj 1986 fick UHÄ åter i uppdrag att ge akt på att integrering av miljövårdsfrågorna måste komma till stånd när utbildningsplanerna skulle förändras. Kunskaper om dagens miljöfrågor måste ut till de studerande, och den kunskapen i kombination med teknikutvecklingen i samhället måste syfta till att miljöskador kan motverkas. Ett enigt utskott kan alltså konstatera att miljövårdsfrågornas plats i utbildningarna vid de tekniska högskolorna har uppmärksammats på flera sätt under senare tid, varför motionerna avstyrks. Att just förkunskaperna inför vårdutbildningen måste förstärkas har också noterats av ÖGY och senast av en arbetsgrupp i Umeå, som presenterat ett förslag till UHÄ om möjlig påbyggnadsutbildning. Förpraktik och förkunskaper för antagning till vissa högskoleutbildningar kommer att aktualiseras i den kommande propositionen om tillträde till högskolan. Motioner avseende sådana frågor har därför nu avstyrkts. Vårdutbildningen godkändes genom riksdagsbeslut 1979 i form av allmänna mål för utbildning för vårdyrken. Utöver goda förkunskaper och allmän lämplighet för vårdyrket beskrivs där bl.a. att de studerande skall utveckla förmåga till inlevelse i människors svåra situationer. Även frågor om medicinsk etik hör till. Det nya rådet för medicinsk-etiska frågor har till särskild uppgift att bevaka utbildningen och fortbildningen angående de etiska frågorna. I flera motioner yrkas på att de handikappades speciella behov skall bli bättre tillgodosedda i utbildningen av sjukgymnaster, samhällsplanerare, arkitekter, ekonomer, socialarbetare osv. Utbildningsplanerna fastställs av UHÄ och behandlas i planeringsberedningarna. Här finns representanter för olika delar av samhället. Utskottet utgår från att de har kunskap om handikappade och deras behov. Vi utgår också från att de mål och riktlinjer som ställts upp för samhällets skyldigheter gentemot de handikappade ingår i utbildningar som leder till yrkesverksamhet bland handikappade och till yrkesverksamhet som har betydelse för de handikappades livsföring och situation. Utbildningsplaner antogs i fjol för bildlärare och musiklärare. Under 1987 kommer behandlingen av innehållet i den nya grundskollärarutbildningen. I den utbildningen hör självfallet frågorna om jämställdhet hemma. Utskottet sade i fjol, och säger också i år, att vi fäster stor vikt vid jämställdhetsfrågorna. Därmed inte sagt att vi skall med pekpinne tala om vad UHÄ skall skriva i sitt preliminära förslag till huvudlinjer för den kommande lärarutbildningen. Utbildningen är avsedd för lärare som skall undervisa efter Lgr 80. Där betonas jämställdheten, och vi förutsätter att dessa frågor, precis som det redan nu sägs, i samtliga utbildningsplaner för linjerna inom sektorn för utbildning för undervisningsyrken skall uppmärksammas särskilt i utbildningen, inte minst i den nya som kommer om några år. Fru talman! Jag yrkar avslag på reservation 1. Så till reservation 2. Sambandet mellan våra högskolor och omgivande näringsliv kommer att utvecklas. Det är nödvändigt för båda parter. Forskningssamverkan och annat tjänsteutbyte kan redan ske. Inrättandet av flera fasta tjänster möts väl egentligen av bara ett problem, men ett stort sådant: Pengar! Om det inte fanns begränsningar skulle denna reservation aldrig ha behövt komma till. I december 1984 justerade vi betänkandet om Ny arbetsoch tjänsteorganisation för lärare inom den statliga högskolan. Det följdes av beslut här i kammaren om tjänst som adjungerad professor. Inte någon enda nämnde något om adjungerade högskolelektorer eller forskarassistenter. Nu frågar Birger Hagård mig vilken metamorfos socialdemokraterna har genomgått som inte nu har lyft fram sin egen motion från 1981/82. Då vill jag bolla tillbaka frågan till Birger Hagård och undra vilken metamorfos moderaterna har genomgått som inte lyfte fram frågan som en angelägenhet när ärendet var uppe till behandling för precis två år sedan. Vi justerade betänkandet i december 1984. Den organisation vi beslutade om då har fungerat sedan den 1 juli 1986, och det finns anledning att följa upp hur den fungerar i fortsättningen. Men som Birger Hagård nämnde kan universiteten och högskolorna anlita utomstående som extralärare på samma sätt som man gjorde redan före den 1 juli 1986. Fru talman! Jag yrkar avslag även på reservation 2 och bifall till utskottets hemställan i detta betänkande.
Fru talman! Det fanns möjligtvis ett skäl 1981/82 till att man inte biföll den socialdemokratiska partimotionen. Skälet var framför allt att forskningssamverkanskommittén, såvitt jag förstår, alltjämt arbetade. Lärartjänstutredningen var inte heller klar. Nu däremot är situationen förändrad. Varför lyfte man då inte fram frågan för två år sedan, frågade Barbro Nilsson, icke utan skäl. Ja, jag skall för vårt vidkommande säga att den glömdes bort i hanteringen. Det var ett stort material. Det innehöll väldigt mycket annat. Jag skulle förmoda att den av samma skäl har glömts bort även av regeringen. Det finns inget hållbart skäl i världen för att man, om man vill bygga ut samverkan med omvärlden, med näringslivet och den offentliga verksamheten, inte skulle ge den här möjligheten. Som jag sade förut skulle det säkert betyda särskilt mycket för de regionala småhögskolorna som på det här sättet skulle få en unik möjlighet att skaffa sig de kompetenta lärarkrafter som de annars har så svårt att rekrytera. I och för sig behöver det inte heller betyda något stort penningtillskott. Av de medel som annars används för att anställa extra lärare kan man kanske skrapa ihop tillräckligt för att anställa dessa adjungerade högskolelektorer. Det är inte fråga om några heltidstjänster, utan de kanske skall tjänstgöra någon dag i veckan. Men på det viset får man en fast bindning mellan högskolan och omvärlden. Det är den som är värdefull. Socialdemokraterna förde fram frågan 1981/82 men har sedan inte på något sätt tagit upp den på nytt. Vore det inte anledning för socialdemokraterna i utskottet och i riksdagen att instämma i ett tillkännagivande för regeringen att man önskar att någonting görs åt den här frågan? Se till att den inte alltjämt glöms bort!
Fru talman! I sitt anförande nämnde Birger Hagård att samverkan mellan näringslivet och högskolorna i fråga om undervisning och forskningsverksamhet hade väldigt stor betydelse. På det sättet kan man knyta kvalificerade krafter till sig, och man kan öka sin kontaktyta. Det skriver jag under på helt och hållet. Det är av den anledningen som regeringen på flera olika sätt genom industridepartementet, arbetsmarknadsdepartementet, SIND och STU har medverkat till att få en samverkan mellan näringslivet och våra högskolor.

Utan att gå in närmare på rapporten måste jag fråga mig om inte moderaterna själva kände till förträffligheten med samverkan mellan näringsliv och högre utbildning för två år sedan. Det kan inte ha dykt upp som gubben ur lådan. Det fanns nämligen till betänkandet om den nya statliga lärarorganisationen tolv reservationer. Av de tolv reservationerna var moderaterna med på åtta, men inte ett ord nämndes om att man kunde bygga ut systemet med adjungerade högskolelärare till att omfatta en adjungerad högskolelektor och en adjungerad forskningsassistent. Nu har det förslaget i stället kommit som en motion under den allmänna motionstiden. Samtidigt som jag uppskattar uppmärksamheten kring den motion som bar Olof Palmes namn 1981/82 behåller jag fortfarande min undran över vad moderaterna ansåg 1984.